Herr talman! Behandlingen av frågan om tvättmedlens roll i vattenförstöringen och åtgärder däremot ser ut att bli alltmera egendomlig. Det förhåller sig naturligtvis inte så, att man inte är enig om att det är ett allvarligt problem. Tillkomsten av de syntetiska fosfatrika tvättmedlen har på tio år ökat fosformängden från 1,6 gram per person och dygn till cirka 4 gram, vilket innebär att närsalttillskottet i våra sjöar och vattendrag har kraftigt ökat och därmed igenväxningen. Stor enighet råder också om att vi måste bygga ut våra vattenreningsverk, så att de förmår avskilja fosfor. Men det tar lång tid, och det går inte överallt och frågan är: Vad skall vi göra under tiden?

Herr talman! Jag skall bara ta upp en enda punkt i förevarande utskottsutlåtande. Utskottet hänvisar till en utredning rörande kontrollen av miljöfarliga produkter, och jag råkar sitta med i den utredningen, vars direktiv återfinnes på s. 10 i utskottets utlåtande. Jag ber att få återge dem mycket kort: »En huvudlinje för lagstiftningen bör vara att den som importerar eller här i landet tillverkar en produkt som kan misstänkas ha miljöfarliga egenskaper eller som innehåller ämnen med ofullständigt kända effekter skall kunna åläggas att redovisa vilka ämnen som ingår i produkten — — — Man kan emellertid inte räkna med att alla produkter: som behövs i samhället skall kunna befrias från miljöskadliga ämnen. Målet bör i sådana fall vara att så långt möjligt säkerställa en användning och destruktion som överensstämmer med tidsenliga miljövårdskrav.» Ett säkerställande av en användning som tillfredsställer tidsenliga miljövårdskrav kan inte inskränka sig till att avse enbart myndigheternas möjligheter till kontroll. Sådana möjligheter måste också läggas i konsumenternas händer utan någon form av censur. Eftersom vi emellertid ännu inte har en lag som överensstämmer med direktiven för denna utredning, yrkar jag bifall till förevarande motioner. Detta yrkande skulle inte behövas om en lag av denna innebörd redan fanns, men jag tycker att vi inte skall vänta på att den blir genomförd.
Herr talman! Damernas engagemang och entusiasm i denna fråga är inte att ta miste på, och jag vill gärna ge uttryck för min uppskattning av detta engagemang. Miljöpolitiken diskuteras emellertid i ovanligt hög grad under affekt. Det är utomordentligt angeläget att vi försöker få ned debatten på marken i dessa frågor. Jag medger gärna att de är allvarliga, men man slår i viss mån in öppna dörrar när man vill tyda utskottets utlåtande så, att utskottet inte skulle vara medvetet om alla de risker som finns för förorening av våra vattendrag, speciellt på grund av tvättmedel. Jag kan försäkra att så är fallet, även om vi inte är helt överens med motionärerna om hur man skall gå till väga för att få ordning på förhållandena inom detta område. Jag vill bara först konstatera att vi är överens om betydelsen av en snabb utbyggnad av de fullständiga reningsverken. Det är en utomordentligt viktig uppgift. Låt mig i detta sammanhang säga att jag tror att det är den enda möjligheten att komma till rätta med fosforproblemet i våra vattendrag. Fosforhalten har av forskare och vetenskapsmän valts som indikator vid mätning av föroreningar av olika slag. Fosforprocenten är inte bara ett uttryck för innehållet av fosfor utan också för vattnets föroreningsgrad över huvud taget. Låt oss säga att man i stället hade valt kväve, kalium eller något annat ämne. Jag försäkrar att allmänhet och motionärer då skulle ha kastat sig över kväve och kalium och gjort dessa ämnen till bovar i dramat. .. Jag har arbetat med växtnäringsproblem i fyrtio år och tror mig från jordbruket kunna dra slutsatser om hur fosfor verkar som växtnäringsämne. Det har nämligen sedan hundra år tillbaka drivits försök på detta område. Ingen skall tro att en minskning av fosforhalten från 40 till 20 procent spelar någon avgörande roll för igenväxningen av våra vattendrag. Fosfor är i detta sammanhang inte en minimifaktor. Tillväxten påverkas av det samspel mellan olika växtnäringsfaktorer, såsom t.ex. kväve och kalium m.fl. Om tillräckligt med fosfor finns i vattendraget är det andra ämnen, speciellt kväve, som spelar den avgörande rollen för igenväxningen. Hur mycket fosfor man än sedan matar på, påverkar detta ändå inte tillväxten. Det är den erfarenhet vi har från jordbruket. Om man tillfört 200 kg superfosfat per ha till vetegröda, så är det inte säkert att det växer bättre när man ökar tillförseln upp till 400 eller 500 kg per ha. Andra växtnäringsfaktorer måste till såsom komplement. Jag kanske inte skulle uppehålla mig vid detta; ni anser måhända att det inte har med frågan att göra. Men det har det i avgörande grad, ty hela debatten om fosforns betydelse i detta sammanhang har — det är min åsikt — blivit snedvriden. Detta beror helt enkelt på att forskarna råkat välja fosforn som indikator i detta fall. Därmed är inte sagt att utskottet inte tror att det är angeläget att minska fosforhalten i tvättmedlen. Det finns andra avsnitt där fosforn spelar en roll — det gäller exempelvis omsättningen i reningsdammar. Men då är det angeläget att vi inför det s.k. tredje steget, så att vi får en närsaltreduktion, så att fosforhalten effektivt kan reduceras. Det ligger en viss fara i denna övervärdering av fosforns roll, som vattenförorenande faktor, därför att man kan föreställa sig, att om vi bygger höggra diga reningsverk, så är all rättfärdighet uppfylld. Men vi kommer inte åt en del giftiga ämnen, och dessutom har oljan i alltför stor utsträckning förbisetts i debatten. Jag syftar på de oljeutsläpp som kommer in i avloppsledningarna och som går ut i reningsdammarna och förhindrar omsättningen genom att syretillförseln förhindras. Därvidlag tror jag också det är utomordentligt angeläget att forskare och vetenskapsmän och även naturvårdsverket har sin uppmärksamhet riktad på detta problem. Det är en allvarlig fråga, som jag inte märkt varit uppe till mera ingående diskussion. En och annan forskare har pekat på det, men det förtjänar ökad uppmärksamhet. Vi tillmäter i tredje lagutskottet naturvårdsverkets remissvar en avgörande betydelse vid vår bedömning. Vi gör det av den anledningen att det ju är riksdagen som har beslutat inrätta naturvårdsverket och givit detta verk myndighet att öva tillsyn över miljöområdet och se till att lagarna efterlevs. Naturvårdsverket, som alltså har denna övervakande uppgift, säger nu att vi bör vänta, eftersom vi ännu vet för litet. Jag tror att naturvårdsverkets konstaterande är riktigt vi vet fortfarande alldeles för litet om dessa frågor. Men vi skall naturligtvis vidtaga åtgärder i alla de fall där situationen är någorlunda klar och vidtaga åtgärderna snabbt. Nu säger man emellertid från naturvårdsverkets sida: Låt oss försöka på frivillig väg! Jag har här ett alldeles färskt tidningsurklipp där ett meddelande från miljövårdsberedningen redovisas och i vilket det bl.a. heter: »Tvättmedelsfabrikanterna har frivilligt gått med på att till naturvårdsverket lämna en årlig redovisning om mängden förbrukade tensider, fosfater, NTA och perborater. Detta meddelades vid miljövårdsberedningens sammanträde på tisdagen. Upplysning kommer också att lämnas till verket om andelen fosfater resp. NTA i varje enskild produkt.» Därefter nämns att förslaget om att fosfatmängden också skall anges på tvättmedelspaketen enhälligt avvisas av tredje lagutskottet. Jordbruksministern hade ställt några frågor till miljövårdsberedningen, och denna svarar bl.a. på följande sätt: >Den statliga konsumentupplysningen om tvättmedel diskuterades också. Här underströks att såväl tvätteffekt som miljöpåverkan skall belysas och bedömas. Man väntar att naturvårdsverket får ansvaret för upplysningsverksamheten.» Jag är helt ense med miljövårdsberedningen om att det behövs en intensiv upplysningsverksamhet på dessa områden. Vi klarar inte problemen genom en deklaration på tvättmedelspaketen. Det innebär inte något underkännande av våra husmödrars omdöme, om vi anser att det är för mycket begärt att medborgarna i gemen skall ha sådana kunskaper i kemi att de kan förstå vad som står i en dylik deklaration. Där skulle kanske komma att stå P,O, eller fosfat eller fosfor. Hur skall en husmor kunna veta skillnaden mellan fosfor och fosfat? Det ena är ett mineral och det andra ett salt. Inte kan de det. Det väsentliga är att här kommer en kompletterande upplysningsverksamhet till stånd och att man kan servera denna på ett sätt som gör den begriplig. Inte kan man av en husmor fordra att hon skall ha tre betyg i kemi eller något liknande för att klara upp detta. Här behövs givetvis en konsumentupplysningskampanj i naturvårdsverkets regi. Denna måste läggas upp på ett vettigt sätt. Herr talman! Det är några av dessa synpunkter som har lett utskottet fram till dess ställningstagande, nämligen att man i första hand på frivillig väg bör försöka lösa problemet. Vi vet också att företrädarna för tvättmedelstillverkningen har förklarat sig villiga att avge varudeklarationer. Detta betyder inte som fru Mogård sade att vi i tredje lag utskottet inte har något förtroende för konsumenterna, utan vi litar på de ansvariga myndigheterna och då närmast naturvårdsverket. Men vad gör motionärerna själva? Ni går till Kungl. Maj:t och begär att Kungl. Maj:t utan vidare skall utfärda en kungörelse. Jag förmodar att ni i det fallet förutsätter att Kungl. Maj:t frågar naturvårdsverket på vilket sätt kungörelsen skall utformas. Ni tycks själva — åtminstone fru Mogård — inte ha större tillit till konsumenterna, eftersom ni anser det nödvändigt att vända er till Kungl. Maj:t. Vi i utskottet säger oss ha förtroende för naturvårdsverket och förväntar att detta skall fullgöra sina skyldigheter och utöva tillsyn, eftersom verket är tillsyningsmyndighet för dessa saker.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
Herr talman! Sakskäl, talade herr Grebäck om, men jag hittade inte ett enda sakskäl till varför tredje lagutskottet har avstyrkt motionen. Utlåtandet är en direkt nedvärdering av »husmödrarnas» omdömesförmåga. Varför tvättar bara husmödrar? Vi använder ordet konsumenter — det finns herrar som tvättar själva. Får jag fråga herr Grebäck om en sak: Hur kan en lantbrukare känna till SAE och DIN-hästkrafter, som kommer från statens maskinprovning? Är det inte svårare än för en husmor att lära sig vad fosfat är? Dessutom vet vi att majoriteten av husmödrarna genom den utomordentliga upplysning som drivits genom konsumentverkets försorg redan känner till fosfatens verkan. Vi vet för litet i dessa frågor, sade herr Grebäck. Ja, herr Grebäck vet nog ganska litet, om han har fått den uppfattningen att det bara är fosfathalten som bestämmer vattnets föroreningsgrad. Det är och förblir varken kalium eller kväve i första hand, utan det är syrehalten, och den har det inte talats om här. Syrehalten påverkas däremot direkt av fosfattillsatsen. Denna har en mycket viktig funktion i detta fall. Sedan säger herr Grebäck också: Om vi tvättar med 20 eller 40-procentig fosfathalt spelar ingen roll. Men varför drivs då denna kampanj från miljövårdsberedningen, från naturvårdsverket, från konsumentinstitutet och från konsumenterna själva för att sänka fosfathalten i tvättmedlen om den inte spelar någon roll? Nej, herr Grebäck, vi har inte övervärderat fosfatproblemet och det är över huvud taget icke några sakskäl som underbygger tredje lagutskottets avslagsyrkande på motionen. Det är en nedvärdering av de konsumenter som vill ta ställning i miljövårdsfrågor.

Herr talman! Jag ber att få upprepa vad fru Sundberg sade. Om en debatt blir affektladdad är det inte säkert att det beror på den ena parten; det kan lika väl bero på att den andra parten kommer med mycket klena argument. Det tycker jag att vi har upplevt rätt mycket av här. Herr Grebäck påpekar att vi är rörande överens om att vi måste bygga ut reningsverken. Ja, det är vi verkligen, och jag tror att både fru Sundberg och jag talade om det i våra första anföranden. Men sedan kommer herr Grebäck med en nyhet. Det är i och för sig spännande med tvättmedelsdebatten, ty varje dag lär man sig något nytt. Vad herr Grebäck sade om att forskare och experter hade råkat välja ut fosfor som mätare på sjöars föroreningsgrad är emellertid en rätt fantastisk upplysning, som jag tycker bör lämnas till de ansvariga myndigheterna, eftersom de så idogt sysslar just med fosfater och fosfor. Vidare framhåller herr Grebäck att ut skottet tillmäter naturvårdsverkets yttrande stor betydelse, och det är ju rimligt. Det vore kanske också rimligt att tillmäta konsumentinstitutets yttrande stor betydelse. Jag vet inte om naturvårdsverket är överordnat konsumentinstitutet och t.ex. statens prisoch kartellnämnd; det är en av de gåtor jag för ögonblicket grubblar över. Frivilliga överenskommelser har jag ingenting emot, bara det går fort. Naturvårdsverkets yttrande över motionerna fick jag i min hand den 19 september. I det sades att naturvårdsverket nu hade uttryckt ett önskemål om att tvättmedelsfabrikanterna skulle vara så vänliga att lämna över en deklaration av vad tvättmedlen innehöll till naturvårdsverket. Naturvårdsverkets önskan blev uppfylld, det fick vi reda på i går. Då hade fabrikanterna tydligen bestämt sig för att så skall vi ha det. En annan gång kanske man inte får sin önskan uppfylld, men då är det bara att fortsätta att önska, antar jag. Jag tycker faktiskt att det rimliga vore att en myndighet som naturvårdsverket ställde krav på sådana upplysningar. Slutligen är det väl ändå en missuppfattning att husmödrar skall behöva tre betyg i kemi. Jag vet inte vad de skall ha för examen för att kunna läsa varudeklarationer på lingonsylt och köttbullar o.s.v. Vi har redan i dag innehållsdeklarerade tvättmedel, och jag har ännu icke sett någon husmoder som inte har kunnat förstå deklarationerna. Jag är icke högfärdig nog att säga att jag för min del klarar det, men de andra klarar det icke.

Herr talman! Fru Sundberg tror, att jag underskattar fosforns roll och att jag menar att fosfor som föroreningsfaktor inte skulle ha någon betydelse. Jag har över huvud taget inte uttalat mig om det; jag har bara sagt att man använder fosfor som mätare på föroreningen i vattendrag, som en indikator helt enkelt. Något skall man ju ha att mäta den med. Ju högre fosforhalten är, desto mera föroreningar finns det. Dessutom har det varit en enkel metod att mäta just fosforhalten. Att det inte spelar någon roll om ett tvättmedel innehåller 40 procent eller 20 procent fosfor har jag inte påstått i den meningen, att det inte skulle vara önskvärt att sänka fosforhalten i tvättmedlen. Jag har bara betonat att det inte kommer att spela någon roll för igenväxningen av vattendragen, eftersom man räknar med att 40 procent av den fosfor som finns i våra vattendrag härrör från fosfor i tvättmedel medan 60 procent kommer från annat håll. Tog vi bort all fosfor ur tvättmedlen, skulle det ändå vara tillräckligt mycket fosfor kvar i avloppsvattnet för att garantera maximal igenväxning av våra vattendrag. Så enkelt är det. Vi i tredje lagutskottet är inte några motståndare till en varudeklaration. Tvärtom rekommenderar vi en sådan i vårt utlåtande, men vi menar att man bör försöka få den till stånd på frivillig grund. Av konsumentinstitutets remissvar framgår att varudeklarationsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att utarbeta normer för varufakta om tvättmedel. I dessa varufakta avses fosfatinnehållet bli redovisat. Vi har konstaterat detta i tredje lagutskottet och vill gärna avvakta resultatet härav innan vi begär tvångsåtgärder. Detta är, tycker jag, ett rimligt ståndpunktstagande från utskottets sida. Sedan är jag naturligtvis en aning förvånad över att två representanter för moderata samlingspartiet inte hyser den ringaste tilltro till det enskilda näringslivets vilja och förmåga att hjälpa till med att lösa dessa problem. Det är ju ett enda misstroende mot dess goda vilja i detta sammanhang, som ni har givit uttryck åt.
Herr talman! Mitt inlägg skall bli kort, och jag skall inte svara på den sista delen av herr Grebäcks anförande — herr Grebäck känner till min inställning där. Visst kan man använda och använder även fosfor som mätinstrument på vatinets reningsgrad, men den officiella och vetenskapligt godkända BSs;-faktorn, d.v.s. syreupptagningsförmågan, är vad som finns i alla direktiv till hälsovårdsnämnder och reningsverk. Man undersöker också fosfathalten därför att man vill mäta avloppsreningens effekt. Låt mig ställa en fråga. Menar herr Grebäck att vi redan har nått den maximala tillväxten vid ett värde som ligger så långt under det nuvarande fosforutsläppet, att en minskning av fosfaten i avloppsvattnet inte skulle innebära en minskning av tillväxten? Det är att klart deklarera att på grund av vårt humanavfall, toalettavfall, har vi ändå så stark tillväxt att det andra inte spelar någon roll. Jag sade i mitt första anförande att det är direkt proportionalitet mellan fosfatutsläppet och tillväxten. Det innebär att varje förändring nedåt när det gäller förbrukning av fosfathaltiga tvättmedel innebär en förbättring av vårt vatten — denna vill jag ge konsumenterna möjlighet att medverka till. Livsmedelstillsatser måste deklareras. I fråga om dem har ingen ansett att det skall vara frihet för livsmedelsfabrikanterna utan konsumenten anses ha rätt att välja och veta vad det är som han eller hon köper.

Herr talman! Helt plötsligt tycker jag mig spåra en viss argumentnöd, när herr Grebäck i slutet av sitt anförande använder sig av en sådan insinuation, eller vad jag skall kalla det. Jag bemötte ett sådant eventuellt påstående redan i mitt huvudanförande. Både herr Grebäck, jag och ytterligare många i denna kammare har en stark tilltro till ett fritt näringsliv. Men tilltron är inte så stark att vi, om vi ser någon gren eller någon del av näringslivet bära sig illa åt, säger att »vi tror att det nog skall ordna sig till slut>. Vi anser att samhället måste sätta gränser och avgöra vad som är tillåtet eller inte. Jag — och jag förmodar även herr Grebäck — hyser tilltro till de flesta människor på denna jord, och ändå upptäcker vi till vår sorg att vissa måste tillrättaföras.

Herr talman! Det är inte min uppgift att stärka fru Mogård i tron på det enskilda näringslivet; det får andra sköta om. Eftersom fru Sundberg inte släpper taget vill jag på tal om fosforn säga att jag delar utskottets uppfattning att det är angeläget att sänka fosforhalten i tvättmedlen. Visst är det väl det! Vad jag varnat för är en övertro på att det kommer att utgöra något slags lösning av problemet med föroreningen av våra vattendrag. Det förvillar debatten över huvud taget om man så intensivt betonar fosforns roll i detta sammanhang och försöker göra gällande att varudeklarationen skulle ha en så kolossalt stor betydelse. Men jag skall gärna erkänna att detta kan vara ett hjälpmedel i de många fall då avloppsvattnet inte kommer att passera reningsverk. Därför är det angeläget att använda alla medel för att minska fosforhalten. Jag tror inte att det finns någon anledning att ge upp hoppet om att vi skall komma till rätta med dessa problem. Debatten är i full gång och opinionsbildningen pågår. Det vore väl konstigt om inte konsumentupplysningsåtgärder av olika slag och samhällets medverkan på alla punkter skulle leda till att alla som använder tvättmedel blir medvetna om föroreningsriskerna. Jag är övertygad om att dessa åtgärder kommer att leda till resultat.

Herr talman! Tillåt mig att i denna debatt angående varudeklaration av tvättoch rengöringsmedel få göra några korta reflexioner. Först vill jag konstatera det högst märkliga i att man, efter den debatt som under flera år förts om nedsmutsningen av våra vattendrag, inte långt tidigare kommit fram till en ordentlig varudeklaration på alla tvättmedel. Det är mycket man skulle vilja veta av en sådan deklaration. För min del anser jag det inte vara tillräckligt med en deklaration av fosfathalten. Det är endast en del i detta sammanhang. En fullständig deklaration av innehållet i tvättmedlen och av tvättmedlens inverkan på olika material borde vara en självklar sak. Utskottet anser det vara tveksamt om deklarationen av fosfathalten skulle ha någon större betydelse ur naturvårdssynpunkt. Detta påstående är väl ändå att underskatta ansvarskänslan hos dem som använder dessa tvättoch rengöringsmedel. Det måste emellertid med skärpa påpekas, att en mycket bred information måste gå ut till konsumenten om den dominerande negativa roll som närsal terna spelar för föroreningarna i våra vattenområden. Denna information jämte en fullständig varudeklaration skulle enligt min mening starkt påverka det produktutvecklingsarbete som otvivelaktigt utförs hos tvättmedelstillverkarna. Det är att hoppas, att varudeklarationsnämnden påskyndar sitt arbete med att få fram normer för varufakta om tvättmedel och att dessa normer kommer att omfatta hela innehållet i tvättoch = rengöringsmedelspaketet. Även den utredning som skall behandla frågan om kontroll av miljöfarliga produkter m.m. bör, om den nu skall syssla med detta problem, arbeta med största skyndsamhet. Det hastar verkligen med dessa uppgifter. Herr talman! Jag har inget yrkande men har velat ge till känna dessa synpunkter.

Herr talman! Den arbetsordning vi har här i riksdagen kan emellanåt leda till ganska underliga situationer. Under den allmänna motionstiden i år väcktes flera motioner i närbesläktat ämne. Med hänsyn till motinernas olika hemställan blev de remitterade till olika utskott. Sålunda har riksdagen redan behandlat ett utlåtande från allmänna beredningsutskottet, nr 40, med rubriken »Utlåtande i anledning av motioner om åtgärder för att minska fosfathalten i tvättmedel». Var befann sig fruarna Sundberg och Mogård då det utlåtandet behandlades? Det var väl vid det tillfället man skulle ha tagit upp debatten. Den motion som nu behandlas berör ju ett mycket begränsat område, nämligen viss varudeklaration på tvättmedelsförpackningar. Jag håller helt med fru Nilsson om att det är en mycket begränsad hemställan man här gör, nämligen om varudeklaration beträffande fosfat. Men inte nog med detta. Vi har tidigare innevarande riksdag behandlat ett utlåtande från andra lagutskottet, nr 67; med rubriken >Om lagstiftning för kontroll av hälsofarliga ämnen och produkter>. Vidare har vi behandlat andra lagutskottets utlåtande nr 68 med rubriken >Om åtgärder för att begränsa spridningen av giftiga preparat». Nu finner man det tydligen lämpligt att återigen dra upp hela debatten om fosfat. Det är väl med anledning av att den stora tidning i detta land, som numera slutat skriva så mycket om Vindelälven och i stället skriver mera om fosfater och som nyligen har döpt tredje lagutskottet till fosfatadvokaterna, i dag har en artikel som motionärerna kopplat på. : Såsom utskottets ärade ordförande här har framhållit är debatten på detta område många gånger synnerligen vilseledande. Man söker misstänkliggöra de myndigheter och organ som arbetar för att komma till rätta med problemen. När man nu helt underkänner den behandling som denna fråga fick i går i regeringens miljövårdsberedning blir jag verkligen förvånad. Nu har vi ju kommit ytterligare ett steg på väg mot att kunna lösa problemen genom frivilliga överenskommelser. Därför är jag lika förvånad som utskottets ordförande när man nu vill vidta lagstiftningsåtgärder. Fru Mogård sade att man får lära sig någonting nytt varje dag. Fru Mogård har ju ganska intensivt deltagit i denna debatt i den tidning jag tidigare nämnde. I en av sina artiklar sade fru Mogård att institutet för vattenoch luftvårdsforskning, IVL, tydligen är mera industrivänligt än miljövänligt. Det är en insinuation som inte kan få stå alldeles oemotsagd. När man från institutets sida ville informera fru Mogård om att detta är ett forskningsorgan, i vilket näringslivet ingår som den ena parten och staten som den andra, avböjde hon. Det hade ju varit ett utsökt tillfälle, tycker jag, att få lära sig något även den dagen. | IVL är ett forskningsorgan. Jag förstår att fru Mogård sammankopplar Ke mikontoret med IVL, men jag vill bestämt protestera mot detta. IVL tillkom genom ett avtal den 14 oktober 1965 mellan staten och Stiftelsen Industrins vatten och luftvårdsforskning, och den senare stiftelsen blev särskilt bildad för funktionen som huvudman för industrins åtaganden. Här bedrivs alltså en grundforskning.

Herr talman! Det finns mycket att säga om detta.

Vi kanske bör läsa in till protokollet även vad som står sedan: »Av konsumentinstitutets remissvar framgår att varudeklarationsnämnden tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att utarbeta normer för varufakta om tvättmedel. I dessa varufakta avses fosfatinnehållet bli redovisat.> — Jag kan sluta citatet där. Att tredje lagutskottet har intagit denna ställning beror inte på att vi inte skulle rätt uppfatta vilken miljöfara som fosfaten innebär. Vårt ställningstagande innebär inte heller att vi anser att man bör minska ansträngningarna för att få fram mindre miljöfarliga ämnen, men vi tror att det väsentliga vi kan göra är att se till att samhället skapar reningsverk som gör att fosfaterna inte får den miljöfarliga verkan de nu har. Nyligen har det lämnats en uppgift om att man vid två reningsverk i Stockholms stad har minskat fosfathalten med 93—94 procent. I utskottsutlåtandet erinras om miljökontrollutredningen. I miljökontrollutredningen sitter även fru Anér. Jag blev litet förvånad över att hon menar att utredningen skulle önska få skrivelser från riksdagen till Kungl. Maj:t med anledning av motioner. Om fru Anér sätter sig ner och tänker lugnt — vilket ju fru Anér gör just nu — tror jag hon finner att det skulle vara bättre för utredningen att vi finge klara problemen i den takt som vi räknar med. Med hänsyn till den press som råder på miljökontrollutredningen föreställer jag mig att vi tämligen snart kommer med resultat. Det kan hända att fru Anér redan vid kommande sammanträde får ta ställning till vissa förslag om åtgärder.
Herr talman! Herr Ekström har tydligen mindre intresse för sakfrågan än för att mångordigt uttrycka sin förvåning över åsikter som framförs av andra personer och visa i allra högsta grad hoppfull håg när det gäller myndigheter och myndigheters agerande. Det kan väl ändå inte vara så att man över huvud taget inte får granska och diskutera och fundera över vad myndigheter gör. Det är väl inte meningen att vi skall sitta vid sidan och passivt beskåda naturvårdsverket, som man föreställer sig är som en bikupa där bina arbetar och sliter. Jag kan inte tänka mig att herr Ekström allvarligt menar att vi skall göra det och se vad som kommer ut av det. Jag kan inte gå in på allt som herr Ekström tog upp. En del av det var feluppfattat, och det är väl ingen mening att ta upp tiden med sådant. Ett par saker vill jag emellertid bemöta. Första gången herr Ekströms förvåning kom till uttryck gällde det min motion om tvättmedel som behandlades i våras. Den nu behandlade motionen handlar om innehållsdeklaration av fosfater, medan det i den tidigare motio nen begärdes utredning om åtgärder för att minska fosforhalten i tvättmedel. Jag skall ärligt säga att jag kan mer nu än 1 våras, och följaktligen är jag mer ofta uppe i talarstolen. Jag var som bekant ny i riksdagen, och jag hade fått lära mig att man vackert fick sitta kvar i bänken när det inte fanns någon reservation för ens motion. Dessutom var jag ganska nöjd med utskottets skrivning i våras, som var mycket positiv. Den gick ut på att om det kan visas att det finns andra fullgoda tvättoch diskmedel, bör man allvarligt överväga att lagstifta om begränsning av den tillåtna fosfathalten. Det var ju relativt positivt. Vad det i dag handlar om är att informera konsumenterna om vad tvättmedlen innehåller. Det är självklart att vi alla — även herr Ekström — ibland halkar in på att vissa tvättmedel är mer fosfatrika än andra, men poängen är att konsumenterna skall kunna få reda på det och själva välja, om de skall smutsa ner våra vatten i samband med tvätt. Jag var tyvärr upptagen av att begära ordet när herr Ekström talade om mig igen. Då var det tydligen fråga om en informationskonferens i riksdagen där jag inte hade visat mig, vilket skulle tolkas så, att mitt intresse för frågan bara dyker upp då och då. Det är riktigt att jag inte var på den informationskonferensen — generaldirektör Paulsson har påpekat det för mig i radio — och jag skäms självfallet för det. Jag påpekade emellertid för honom, och jag påpekar nu för herr Ekström, att problemet är inte att informera mig, utan att informera konsumenterna.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Med anledning av herr Ekströms inlägg vill jag säga, att om man vill ge konsumenterna vissa rättigheter, innebär det inte att man misstänkliggör vare sig miljövårdsberedningen eller olika statliga institutioner. Det är som om man förutsätter att det finns ett motsatsförhållande mellan konsumenterna och våra miljövårdande organ. Jag tror inte alls det. Det är samarbete vi måste ha, och jag hoppas att ingen kan tyda vad jag i dag har sagt som om jag på något sätt ville misstänkliggöra dessa organisationer och deras arbete. Däremot kan jag — och det har jag rätt att göra — ställa mig främmande till vissa synpunkter som man för fram i speciella frågor. Låt mig tillägga en sak, nämligen att vi har, vilket framgick av presskonferensen i går, fått våra tvättmedelsfabrikanter att lova att deklarera fosfathalten — till naturvårdsverket. Jag är inte säker på att de hade gjort ens detta, om inte vår motion hade förelegat, så att i och för sig är det bra. Men naturvårdsverket har tyvärr ingen informationsavdelning. Enligt vad jag nu tror mig veta, har man en informationstjänst, men denna är av brist på medel icke tillsatt utan sköts av någon annan i verket. All efterlyst information skall ändå gå genom verket i stället för direkt ut till konsumenterna som vi vill.

Herr talman! I tredje lagutskottets utlåtande nr 57 har behandlats motionen II: 165 i vilken hemställs om utredning rörande regler för trafik med motordrivna s.k. fritidsbåtar. I motionen framförs önskemål på grund av den nu så stora produktionen av fritidsbåtar, bl.a. av plast, och den trängsel som för varje år blir allt större i våra farleder och som skapar trafikproblem. Vi har i motionen också berört skillnaderna då det gäller landtrafik och sjötrafik. I fråga om landtrafik finns det ju vissa bestämmelser. Beträffande t.ex. mopedkörning skall ungdomarna ha fyllt 15 år för att få köra, trots att det rör sig om en så pass lätt motorcykel. I motionen har vi också framfört önskemål om typbesiktning och kontrollbesiktning och även härvidlag gjort jämförelser med bestämmelserna för landtrafiken. Tredje lagutskottet har infordrat en rad remissyttranden som ligger till grund för ett avslagsyrkande. Rent allmänt måste jag, herr talman, uttrycka en viss förvåning över att remissinstanserna i många fall är tveksamma trots att det, som sagt, för varje år blir allt större trafikproblem, i synnerhet när det gäller de motordrivna s.k. fritidsbåtarna. "De remissorgan som yrkat avslag på motionens hemställan om en utredning har bl.a. som ett starkt skäl åberopat en icke oroväckande skadestatistik. Man talar också om den kontroll som sker. Men i många av remissyttrandena har man också talat för den i motionen begärda utredningen, särskilt då remissinstanserna i Stockholms skärgård samt östra kustbevakningsdistriktets chef. På Ostkusten och i Stockholms skärgård finns uppenbarligen just de problem som vi har berört i vår motion. Jag tycker det är lämpligt att i detta sammanhang nämna en artikel som återfanns i dagstidningarna söndagen den 27 juli i år. Göteborgs-Tidningen skrev då: »En sjuårig pojke ligger svårt skallskadad på regionsjukhuset i Linköping. Han påkördes av en 11-åring, som med sin pappas plastbåt i full fart körde rakt in i den eka som 7-åringen rodde. —— — Pojken i plastbåten var så liten att han inte ens såg ekan över båtkanten!» Detta är ju ett talande bevis för att vi i framtiden kommer att få ännu större problem med båttrafiken. Personligen är jag ingen vän av restriktioner, men den mer eller mindre fullständiga friheten på detta område i framtiden — i motionen kallar jag den för fullständig frihet — finner jag mycket oroande. Utskottet framhåller dock att någon fullständig frihet inte kan sägas råda och hänger upp det påståendet på ett antal lagar och författningar, t.ex. sjölagen, sjötrafikförordningen, sjötrafikkungörelsen, lagen om säkerhet på fartyg etc. Likaså tar utskottet fram bestämmelser i sjölagen rörande ovarsamhet och onykterhet till sjöss samt förordningen beträffande vårdslöshet i sjötrafiken. Det finns sålunda ett stort antal bestämmelser som reglerar fritidsbåtarnas framfart på sjön. Jag tvivlar emellertid starkt på att dessa bestämmelser ensamma utgör ett tillräck ligt starkt preventiv. Vi måste helt säkert i framtiden få en annan ordning till sjöss. I stället tror jag — och därvidlag instämmer jag i de önskemål som framförts — att vi av statsmakterna borde få ytterligare stöd till propaganda och upplysning. Den verksamheten bedrives nu intensivt av sjösportorganisationerna och, speciellt, av sjövettskommittén. Detta är emellertid inte tillräckligt. Enligt min mening når nämligen propagandan tyvärr inte ut till den grupp ungdomar som sjösportorganisationerna och «<sjövettskommittén skulle kunna nå. Det är just de ungdomar som nåtts av denna propaganda som har det största intresset av att på sjön uppträda hyfsat och i enlighet med lag och ordning. Den utredning vi har föreslagit i motionen skulle, menar jag, kunna diskutera fram åtgärder som ligger i linje med motionens önskemål. Jag anser att utskottet i sitt utlåtande blundar för framtiden. Vi skall ha klart för oss att vi framöver får större båtar med kraftigare motorer och högre farter samt en ännu mera intensiv trafik, inte minst också på grund av den ökade fritiden och de större möjligheterna för människorna att skaffa sig fritidsbåtar. Varje medborgare oavsett ålder och kunskaper har där frihet att utnyttja möjligheterna. I vår motion har vi bl a. velat ha en åldersgräns nedåt. Även åtgärder för vuxna kan bli aktuella. Likaså skall vi vara på det klara med att detta inte bara har med fart att göra. En person med gott om pengar kan t.ex. köpa en mycket stor fritidsbåt och uppträda tämligen obehindrat på havet med den. Han kan köpa ett över 20 meter långt fartyg och ha 40 — 50 — 60 människor ombord. Det finns därvidlag inga restriktioner för honom. Jag vill ställa detta förhållande mot den restriktiva bestämmelse, som tillkom för några år sedan och som bl.a. innebär att det är förbjudet för en erfaren fiskare att en söndag frakta ut några spinnfiskare till deras fiskeställe, såvida han inte kan presentera papper på sina kunskaper. Vi skall inte i denna kammare ifrågasätta kunskaperna hos fiskare och andra kustbor med motsvarande bakgrund samtidigt som en pojke i 15-årsåldern kan få utföra transporter av den typ jag nämnt utan påföljd. Sådana lagbestämmelser kan inte befrämja ordning och reda på havet i framtiden. Utskottet skriver dessutom visserligen i slutklämmen om ansvarighetsfrågan, men jag vill påpeka att det inte finns någon föreskrift om att ansvarighetsförsäkring skall tecknas. Det är ändå i det sammanhanget fråga om säkerheten till liv och lem. Det kan bli fråga om svåra skador, vilka är kostsamma att ersätta, något som det i många fall inte finns ekonomisk täckning för. Jag vill fråga utskottets talesmän, som tagit ganska lätt på denna uppgift, om det måste inträffa stora olyckor för att en ändring som den föreslagna skall komma till stånd. I ett av remissyttrandena berörs olycksfallsstatistiken, som ligger ganska oförändrad år efter år, men vi vet också att det händer mycket som icke registreras i denna statistik. Det inträffar många olyckor längs kusterna under sommarmånaderna som aldrig kommer fram till de myndigheter, vilka yttrat sig i detta fall. I vad gäller i motionen åberopade önskemål om typbesiktning och kontrollbesiktning av fritidsbåtar erkänner jag villigt att detta är något som våra svenska båtfabrikanter på frivillighetens väg föredömligt skött och propagerat för. Organet Svenska båtinstitutet gör härvidlag ett banbrytande och mycket skickligt arbete. Detta skulle emellertid utan tvivel ha kunnat utnyttjas av och ligga till grund för en utredning. Såsom motionär är jag tacksam för att utskottet ändå tagit så pass allvarligt på denna fråga att man remitterat den till ganska tunga organ på området. De problem som finns och som kommer att öka mycket kraftigt har därvid på nytt aktualiserats. Remissmyndigheterna har också yttrat sig i många nya frågor, t.ex. om begränsningar i rätten att framföra motorbåtar i badvikar 0. sS. V., för att förhindra olyckor. Jag hade varit tacksam om alla sådana angelägenheter som förts fram i remissyttrandena hade kunnat tagas upp i en utredning, där de kunde ha sammanställts och bearbetats. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till motionerna I: 147 och II: 165.

Herr talman! Det är alldeles uppenbart att denna fråga är av sådan vikt att det finns all anledning att följa den med uppmärksamhet. Å andra sidan har vi i tredje lagutskottets utlåtande påpekat att det på en hel mängd olika områden pågår ett intensivt utvecklingsoch utredningsarbete, som kan förväntas leda till resultat i detta sammanhang. Herr Thylén frågade om det skulle behöva inträffa en större olycka innan man beslutar sig för att genomföra åtgärder för att förhindra att sådana uppkommer. Han tänkte väl då närmast på införande av skyldighet för båtförare att ha kompetensbevis. Förslaget att införa förbud för dem som inte uppnått viss ålder att föra sådana här båtar avstyrks emellertid av flertalet remissinstanser. Remissinstanserna har gjort sitt ställningstagande med ledning av den utredning som sjöfartsstyrelsen genomfört, omfattande perioden 1959—1968. Denna visar att frekvensen av olyckor med fritidsbåtar, som orsakats av barn eller där barn eller ungdomar under 15 år tagit aktiv del, inte ökat.

Därför anser remissinstanserna att det för närvarande inte föreligger tillräckliga skäl att skärpa kraven och införa kompetensintyg. Sjöfartsstyrelsen har emellertid till uppgift att följa utvecklingen på detta område och är ålagd att framföra förslag till lösningar, om det skulle visa sig att förhållandena försämras. Herr talman! Med hänsyn till den livliga utredningsverksamhet på detta område som pågår inom en mängd instanser har utskottet inte funnit anledning att tillstyrka motionerna, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill helt kort påpeka för utskottets talesman, att av de remissinstanser som yttrat sig är det just chefen för östra kustdistriktet och polischefen i Stockholms polisdistrikt som framfört önskemål om en åldersgräns. Jag brukar inte ha så mycket till övers för den sidans synpunkter när det gäller förhållandena till sjöss, men i detta fall måste jag säga att jag delar de framförda åsikterna. Vi bör också aktualisera en annan fråga. Sjösportens <samarbetsdelegation väckte redan 1962 hos kommunikationsdepartementet tanken på införande av en åldersgräns för förande av båt. Departementet förde frågan tillbaka till samarbetsdelegationen som 1964 — alltså två år efter det att frågan väckts — förklarade sig ha samma åsikt som tidigare. Frågan vilar alltså i kommunikationsdepartementet, och vi väntar på ett besked. Som jag tidigare framhållit är jag ingen större anhängare av ökade restriktioner. Men vi måste ha denna fråga under uppsikt. Frågan om åldersgräns för förande av båt är liksom frågan om farten till sjöss av en sådan betydelse att vi förväntar oss ett besked.

Herr talman! I de motioner som detta utskottsutlåtande behandlar har vi motionärer tagit upp upphandlingssystemet med hundar för djurförsök. Det lär förekomma att mindre nogräknade människor stjäl hundar och katter och sedan säljer dessa för djurförsök. Det lidande som dessa djur får utstå är känt. Ägarnas lidande och ovisshet när deras djur försvunnit är också föreståeliga. Att sådana affärer förekommer kan inte vara tillfredsställande. Detta oskick måste stävjas. För djurförsök behövs cirka 3 000—4 000 hundar och cirka 8 000 katter per år. Hittills har dessa i huvudsak köpts från enskilda personer. Vid dessa inköp tillämpas kontrollåtgärder för att några stulna djur inte skall kunna komma med. Denna kontroll tycks emellertid inte ha varit tillräcklig. Här har vi motionärer pekat på ytterligare åtgärder för att uppnå en effektivare kontroll. Vi har föreslagit att såväl skattekvitto som registreringsmärke alltid skall uppvisas vid försäljning av hundar. Vid försäljning från kennel bör i de fall, då individuell registreringsskyldighet för hund ej föreligger, i stället krävas intyg från distriktsveterinären. Utskottet har behandlat denna motion mycket välvilligt och är också införstått med rådande förhållanden. Vid behandlingen har det särskilt pekats på att man i allt större utsträckning gått in på att föranstalta om uppfödning av försöksdjur från egna uppfödningsanstalter med statligt stöd. Därigenom skulle inköpen från annat håll inte längre bli erforderliga. Utskottet har förutsatt en sådan utveckling och förutsätter vidare att alla kontrollåtgärder som är möjliga vidtas i avvaktan på att detta skall bli klart. Jag vill starkt understryka detta. Jag har biträtt utskottets förslag men lämnat en blank reservation. Jag har gjort detta för att få uttala den förhoppningen att de förslag som framlagts i motionerna verkligen också skall prövas vid den kontroll som sker vid inköpen. Även om egna uppfödningsanstalter en gång kan upprättas dröjer det kanske länge innan vi kommer dit. Till dess måste kontrollapparaten fungera så effektivt som möjligt för att undvika att stulna djur kommer med. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver utskottets hemställan.

Herr talman! Den senaste svenska stavningsreformen genomfördes år 1906. Det var Fridtjuv Bergs mycket djärva proposition som då accepterades av riksdagen. År 1912 trängde den nya stavningen in i Kungl. Maj:ts kansli, men Svenska akademien försökte — vilket är naturligt — bromsa mycket länge och höll på dt i ställt för tt, särskilt när det gällde perfekt particip. Man ville alltså att ett misslett barn skulle stavas med dt liksom ett förfört justitieråd o. s. v. Denna 1906 års reform var en delreform. Man gick visserligen mot en mer ljudenlig stavning än tidigare, men man fullföljde inte denna tanke konsekvent. Det giorde att det 1919, 1920 och 1926 följde motioner, då väckta av socialdemokrater. Förslaget av år 1919 gick igenom i andra kammaren men bromsades i första kammaren. Det har alltså tydligen ansetts som något radikalt att föreslå en ny stavning — ända till nu. År 1931 riktades en interpellation till dåvarande ecklesiastikministern Stadener; det var Ture Nerman som då var i farten. Han frågade om ecklesiastikministern var beredd att genomföra en stavningsreform. Statsrådet Stadener svarade inte helt ovilligt, men då som nu var inte tiden mogen. Sedan kom frågan upp 1943. Det var också då socialdemokrater som motionerade, men även — tror jag — representanter för högern, bondeförbundet och folkpartiet. Då fanns det stor förståelse för en sådan reform, men 1943 rådde det krig ute i världen, och man menade nog att man inte hade den ro som man behövde för att befatta sig med saken, och så avslogs förslaget. Motiveringen för en stavningsreform har alltid varit dels att stavningen skulle bli lättare, dels att man skulle kunna närma sig de andra nordiska språken i stavningen, dels också att man skulle kunna slippa att använda så lång tid för undervisning i rättstavning i skolan. När motioner i frågan kommer igen i dag föreligger precis samma skäl för en sådan reform, och de är förstärkta på ett par punkter. Önskemålet att vi skall närma oss de andra nordiska språken är starkare i dag, eftersom vi nu är mer inställda på att få ett närmande mellan de nordiska staterna för att kunna uppträda gemensamt och för att förstå varandra. Det är naturligt att även en stavningsreform har sin plats i detta samarbete. Behovet av en reform är också större därför att vi i dag upplever någonting som inte förekom när reformen genomfördes år 1906: vi har synnerligen många invandrare från en rad olika länder. Det är inte ovanligt att det i en skolklass finns många nationaliteter; det kan gälla lågstadiet, där man skall lära barnen att läsa, och det kan gälla några år framåt, då de redan kan en hel del men skall lära sig ett nytt språk. Det är alltså ett skäl för en förenklad stavning som är förstärkt i dag. Allmänna beredningsutskottet har avstyrkt motionerna, men det finns en reservation fogad till dess utlåtande nr 51.

Om man jämför utskottsmajoritetens motivering med reservanternas, måste man få mycket svårt att förstå att de har kunnat stanna vid olika slutsatser: i det ena fallet att motionskravet bör avstyrkas, i det andra att riksdagen bör ge Kungl. Maj:t till känna att det vore riktigt att nu göra en översyn av stavningen. När jag skall motivera mitt ställningstagande, bifall till reservationen, gör jag det genom citat ur utskottsmajoritetens motivering. Där står för det första att språkutvecklingen ger »anledning att uppmärksamma frågan om reformer av stavningssättet». Detta är alldeles riktigt, det kan jag instämma i. För det andra står det att detta »bör ske genom fortlöpande åtgärder och initiativ från organ som svarar för språkvård och pedagogisk utveckling». Det har jag inte heller något att invända mot. Vi säger tvärtom att uppdraget att se över stavningen borde kunna lämnas till de organ som har språkvården om hand. För det tredje står det i det utlåtande som avstyrker motionen att man vill ändra stavningen så att det också blir en anpassning till den nordiska språkgemenskapen. Det sammanfaller helt med reservationen. Man säger också att man är angelägen att »Nämnden för svensk språkvård bereds tillfälle att i samråd med de övriga nordiska språknämnderna medverka i ett sådant arbete». Orden »sådant arbete> kan väl inte betyda annat än vad reservationen vill, nämligen en översyn av stavningen, annars är det helt oförståeligt vad de skulle innebära.

Jag tror att motståndet mot motionerna beror på att utskottet har läst dem på det sättet att man menade att de syftade till en så konsekvent ljudenlig stavning att det som skrevs skulle bli svårbegripligt. Man har också skoiat och sagt: Vems ljud skall man efterlikna — är det skåningens, naturligtvis föraktade språk, göteborgarens piggare eller den utomordentliga stockholmska dialekten? Jag förstår att utskottsmajoriteten har varit bekymrad över att någonting skulle kunna hända som gjorde det svårt att läsa och förstå det tryck som vi sedan får här i riksdagen. Man har kanske sett framför sig ordet »själ> som kunde röra sig om sälar eller andar eller ha något att göra med tjuvnad. Ämnet är som sagt som upplagt för kåserier, och man kanske rent av var rädd att göra sig litet löjlig. Det är jag inte rädd för, och jag lyckas ju ofta med det. Underligt nog förlitar sig utskottsmajoriteten inte alls på skolöverstyrelsen. Den tror visserligen att skolöverstyrelsen skall »fixa» detta men tror inte skolöverstyrelsen när den i sitt yttran de säger att den vill ha en översyn. Lärarförbundet imponerar inte heller på utskottsmajoriteten — det vill också ha en översyn. Utskottet kryper i stället så nära Svenska akademien som möjligt. Det är ett bättre sällskap, tycker man, än både lärarna och skolöverstyrelsen. Jag tror dock inte att utskottsmajoriteten känner samma tröst som Svenska akademien har känt när den talat om att det var ett stavningsmöte för hundra år sedan, och det var verkligen utomordentligt. Jag kan väl aldrig tro att utskottsledamöterna är så förtjusta i vad som hände då, att de tycker att detta räcker även i dag. Jag vill inte för ett ögonblick tro att de känner samma rysning inför den Bergska reformen 1906 som Svenska akademien att döma av sitt yttrande tycks göra. »Gjord gärning står ej att ändra», skriver Svenska akademien. Och den ruskiga gärning som avses är den reform som gjorde att gott, glatt o.s.v. numera stavas med tt i stället för med dt.

I sin motivering anför utskottet att det behövs en stavningsreform 0. s. v., men man tror att skolöverstyrelsen skall genomföra den av sig själv trots att man samtidigt fått beskedet att skolöverstyrelsen icke kan genomföra den reformen av sig själv. Detta är inte konsekvent. Jag tycker därför att ledamöterna än en gång bör läsa reservationen. Man skall då säkerligen finna att den inte innehåller några förslag som kommer att välta kulturen — på sin höjd kommer det att förorsaka en storm i Svenska akademins vattenglas.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

Herr talman!

Skolöverstyrelsen lägger psykologiska synpunkter på den pedagogiska sidan av denna fråga och talar med rätta om fördelen av att man nu rent psykologiskt ser mer liberalt på de svårigheter som en rad elever har att stava rätt. Därmed är dessa svårigheter inte något vägande skäl för en reform, Det behövs mycken ytterligare forskning för att belysa frågan, huruvida de ordblinka skulle vara hjälpta av en reform som närmade skriftspråket till talspråket. Men skolöverstyrelsen påpekar samtidigt riskerna för att språkförståelsen och läsbarheten skulle minska genom införande av ett förenklat stavningssätt. SÖ pekar också på den utomordentliga vikten av en nordisk och internationell anknytning. bunds yttrande finner man, att förbundet säger både — och. Man påpekar där emellertid, att samhörigheten mellan orden bör komma fram, och man pekar även på det nordiska sambandet. Man säger också, att det vore lämpligt med en översyn — under förutsättning att man utgår ifrån vad som sägs i motionen, nämligen att syftet är att åstadkomma en ljudenlig stavning. Om detta skall vara avgörande är enligt Lärarförbundet en översyn nödvändig. Svenska akademien fick sig några slängar i det föregående inlägget trots att den utgör en språkvårdande instans i vårt land, och jag vet inte, att den skulle ha misskött den uppgiften, även om den inte har valt att acceptera alla nyheter. Akademien talar alldeles tydligt om, att det inte är fullt så enkelt som det låter, när man i motionen talar om att vi skall närma stavningen till talspråket; det är talspråket, som är det större problemet i detta sammanhang. Man ger en rad konkreta exempel som är ytterst intressanta. Hur skall man ljudenligt stava skära, skar, skörd, skåra — eller varför inte Skara? Man varnar för faran i detta. Man anför också — det kan vara lugnande för den som anlägger pedagogiska aspekter på detta — att det är ordbilden, synbilden, som en elev först får inpräglad. Därefter kommer stavningsövningarna. Man säger, att en genomförd ljudenlig stavning skulle få förödande följder för den nordiska språkgemenskapen, och man pekar på de redan förefintliga nordiska språknämndernas uppgift att bevaka dessa frågor. Herr talman! Utskottet har efter noggrant övervägande, trots att utskottet från sin ordförande utsatts för beskyllningar att vara urmodigt, efterblivet och vårdslöst i överläggningarna i denna fråga — en ganska unik situation!

Vi har också besinnat — den sidan av saken kommer man aldrig ifrån — de ekonomiska konsekvenser som skulle bli följden av att nytt material för grundskolan och för den gymnasiala skolan måste framställas. Hela strömmen av skolböcker skulle plötsligt vara absolut oanvändbar, om man finge en reform till stånd. Vi har så många ekonomiska krav på samhället av i dag att just detta knappast kan anses vara av primär betydelse. Det finns organ, som svarar för språkvård och pedagogisk utveckling i vårt land. Initiativ till reformer som är nödvändiga bör komma från dem. Reservationen företer en för utskottsmajoriteten kanske glädjande likhet med utskottets utlåtande. Det beror dock på att reservanterna har närmat sig utskottsmajoriteten. Som kammarens ledamöter kan se yrkades i motionen på en ljudenlig stavning »inom en icke alltför avlägsen framtid». Reservationen har avlägsnat sig från motionen och närmat sig utskottets skrivning, och det får väl majoriteten känna sig hedrad av.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

Herr talman! Jag skall inte gå in på fröken Åsbrinks hela yttrande, men när hon säger att en reform skulle bli så dyr talar hon ett språk som jag förstår. Bygger man på den grunden, borde man emellertid inte ha skrivit i utlåtandet att skolöverstyrelsen och andra organ följer frågan och kommer att föreslå en reform när de tycker att det är lämpligt. Detta tal är dubbeltungat — antingen vill man ha en reform eller också vill man inte ha det. Det har varit nog svårt att med ledning av utlåtandet förstå vad utskottsmajoriteten menar, och det blev absolut inte klarare genom fröken Åsbrinks anförande. Hon tog bestämt avstånd från förslaget av ekonomiska skäl, och det kan jag som sagt förstå, men argumentationen hänger inte ihop. Man borde 1 så fall ha skrivit mycket snävare.

Herr talman! Ingen i riksdagen eller i förvaltningen över huvud taget kan undgå att vid sidan av de principiella motiveringarna också beakta vilka ekonomiska konsekvenser ett förslag skulle få. Det ekonomiska argumentet innebär bara ett fullständigande av den belysning frågan har fått genom diskussionen i allmänna beredningsutskottet.
Herr talman! Fröken Åsbrink sade att man måste ta hänsyn till läsförståelsen och att man när man lär barn läsa och stava utgår från synbilden. Det är alldeles riktigt. Jag skulle gärna vilja inbjuda fröken Åsbrink och kammarens övriga ledamöter att komma till våra två läskliniker vid min skola. I den ena lär vi de utländska barnen att skriva och läsa svenska, och i den andra kliniken undervisar vi nybörjare som inte har så lätt att läsa och skriva. Vi gör det med naturmetoden. Jag är ledsen att jag här inte har några planscher med mig.

Jag kan försäkra fröken Åsbrink att det inte är lätt att förklara för utländska barn eller nybörjare att get stavas med g, ljus med lj, hjärta med hj och jätte med j. Svenska akademien har sagt att man visserligen kan beklaga att det finns 18 sätt att stava j-ljudet men att det till övervägande del beror på de från andra språk inlånade orden. Varför i all världen kan vi då inte förenkla stavningen av de svenska ord som vi använder? Är det något fel att stava j-ljudet på samma sätt i alla svenska ord? Jag förstår inte att det skulle kunna hämma läsförståelsen. I reciten citeras ett uttalande, att ingen stavningsreform, hur genomgripande den än är, kan innebära den slutliga lösningen. Nej, tacka för det! Språket är och skall vara levande. Talspråket är levande och varför skall inte också skriftspråket vara levande och anpassas efter talspråket? På alla andra områden moderniserar och rationaliserar vi, men när det gäller svensk stavning har vi inte gjort det på hundra år, bortsett från en liten obetydlig reform för 63 år sedan. Fröken Åsbrink sade på tal om ordblindheten att man inte kan göra någonting åt den. Jag håller med om att det är en besvärlig sak, som vi verkligen skulle behöva debattera i något annat sammanhang. Nu är det i alla fall inskrivet i den nya undervisningsplanen att man skall vara liberal, och det är lättare att liberalisera, om vi kan bli ense om ett sådant stavningssätt att inte en del stavar med lj, andra med hj 0. S. V. Vad pengarna beträffar tror jag inte det är så farligt om vi nu beslutar en modernisering, eftersom vi ändå inte blir färdiga med en stavningsreform förrän vi får en ny skolreform och nya läroböcker. Det får vi nu så ofta, att det inte behöver vara något problem. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag skall bara kortfattat anföra några synpunkter i denna fråga för att inte upprepa vad som redan har sagts. Att vi har en onödigt svår stavning har jag märkt när jag har undervisat i folkskolan i sexton år. Behövs det verkligen ett tiotal olika sätt att stava till sje-ljudet? Borde man inte kunna införa en förenkling t.ex. så, att stj och skj skrivs bara med sj? Nog kunde man stava stjärna med sj utan att det skulle missförstås, och nog skulle man väl likaså kunna stava skjuta med sj. Därmed är inte sagt att den översyn som reservationen syftar till skulle ge till resultat att vi fick ett enda sätt att stava sje-ljudet. Jag skulle tro att man i stället finner att det fortfarande kommer att behövas ett par tre eller kanske t.o.m. fyra olika sätt. Jag kan på den punkten lugna fröken Åsbrink, som var bekymrad för stavningen av skära, skar, skör, skåra — och även Skara, om jag inte fattade det fel. Det skall säkert även efter en översyn gå att klara upp den stavningen utan svårigheter. För övrigt tror jag att fröken Åsbrink har missförstått reservationen. Det är ingalunda så, att i reservationen krävs en fullständigt ljudenlig stavning. Jag skall be att få föredra några rader ur reservationen på s. 7 i utlåtandet: »Vid en översyn av stavningsreglerna bör en större ljudenlighet eftersträvas samtidigt som en avvägning sker mellan förenklingskravet och krav på språkförståelse.» Vidare sägs det i reservationen att flera andra hänyn bör tas vid översynen. Jag tycker att reservationen har en mycket försiktig och mjuk skrivning och att kammaren därför inte borde hysa några större farhågor för att bifalla den. Låt mig i alla fall få anföra ytterligare ett exempel, ett mycket praktiskt sådant, som visar behovet av en förenkling av stavningen. Det gäller proble met med dubbelteckning av konsonanter, som kanske erbjuder den allra största svårigheten vid stavningen av svenska språket. Kunde man inte göra den mera konsekvent och låta t.ex. ordet »kunde» stavas med två n liksom »kunna» och »kunnat>.